Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att i huvudsak beröra motion 1979/80:1194, som rör huvudmannaskapet för deltidsförskolan. Enligt nuvarande 5 § barnomsorgslagen är kommun skyldig att anvisa barn som är kyrkobokförda i kommunen eller som stadigvarande vistas där plats i förskola fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller sex år. Syftet med 5 § är givetvis bl.a. att säkra en gruppverksamhet med pedagogisk träning inför skolstarten. I dag är många av sexåringarna placerade i daghem. Grupperna inom daghemmet är ofta organiserade i s.k. syskongrupper, innerymmande barn i åldrar varierande från ett år ända upp till tolv år i samma grupp. I motion 1979/80:1194 påpekas att deltidsförskolan på sina håll, genom de utvidgade syskongrupperna, tenderar att uppslukas av daghemsverksamheten och att detta vore olyckligt med hänsyn till behovet hos barnen av en åldersmässigt samordnad gruppverksamhet inför skolstarten. De flesta barn ser fram emot detta, emot att få börja lekis, känna sig på väg att bli stora, på väg in i skolans värld. I motionen ifrågasätts också om inte ett enhetligt huvudmannaskap skulle underlätta samordningen mellan deltidsförskolans och skolans verksamhet och underlätta en smidig skolstart. I proposition 1980/81:205 uttalar sig socialministern odelat positivt för de utvidgade syskongrupperna och hänvisar till att flera remissinstanser uttalat sig för de åldersblandade grupperna. Samtidigt påpekas i propositionen att socialstyrelsen har för avsikt att ge ut en mera samlad information om de åldersblandade syskongrupperna och om erfarenheterna av denna försöksverksamhet, som det ju är fråga om. Jag ser fram emot den redovisningen, men vill gärna här uttala min tveksamhet. I många kommuner, där man har åldersblandade grupper, försöker man inom daghemmets ram att ordna åldersavskilda aktiviteter. I de stora daghemmen kan detta låta sig göras, men i de små lägenhetsdaghemmen är det svårt. Det finns avsevärda fördelar med de åldersblandade grupperna, det är jag medveten om, bl.a. ur administrativ synpunkt och t.ex. för att barnen slipper byta grupp. Det finns emellertid också ett behov, särskilt hos de större barnen, av att umgås med jämnåriga, och risken finns att de större barnen vägrar att gå till dagis och leka med småbarn. En nackdel, som jag ser det, är också risken att deltidsförskolan försvinner, en träning tillsammans med jämnåriga inför skolarbetet, som barnen behöver, och som man visserligen försöker tillmötesgå inom stora barnstugor, men som många barn inte får möjlighet till som det är nu. Barnens behov skall vara utslagsgivande, sade socialministern nyss, och det instämmer vi alla i. Nyligen har regeringen tillsatt en utredning för att kartlägga och utvärdera erfarenheterna av den försöksverksamhet med samverkan mellan förskola och skola som har bedrivits litet överallt i landet. Det betonas emellertid att kommittén skall ”begränsa sitt arbete till denna kartläggning” utav den försöksverksamhet som pågår. Efter begäran av riksdagen har kommittén fått tilläggsdirektiv för att utreda föroch nackdelar med en sänkt skolpliktsålder. Det är inte säkert att en kartläggning av nuvarande försöksverksamhet ger besked om vilka problem som finns. Det finns kommuner där man är negativ till utvidgat samarbete mellan förskola och skola eller där man inte förstår vilka samverkansmöjligheter som finns, t.ex. beträffande lokalanvändning, och värdet av olika samverkansmöjligheter. I de kommunerna har man givetvis inte någon försöksverksamhet alls. Kartläggningen kommer då inte att omfatta dessa kommuner eller belysa den intressanta frågan om varför attityderna där är negativa, var hindren finns och vad de består av. Herr talman! Det är utomordentligt angeläget att konsekvenserna av det nuvarande delade huvudmannaskapet för förskola och skola blir belysta. Jag hade tänkt fråga socialministern om hon ansåg att denna fråga skulle behandlas av Förskola-skola-kommittén som en självklar del. Nu har socialministern gått men, herr talman, jag utgår från att det är närmast ofrånkomligt att även huvudmannaskapsfrågan behandlas av kommittén och avvaktar, som det har sagts i betänkandet, den ”skyndsamma” utredningen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är inte mycket att tillägga i den här debatten, som nu har pågått ganska länge. I motion 1979/80:1192 har emellertid jag tillsammans med några andra ledamöter tagit upp frågan om behörighet för tjänst för förskollärare och fritidspedagog. Jag vill därför något ta tiden i anspråk för att poängtera betydelsen av att man också på dessa platser får utbildade människor. Vi säger i vår motion att det är viktigt att de föräldrar som har barn i barnstugorna ges garantier för att barnen blir rätt omhändertagna. Jag tror att så också sker. Vi utbildar omkring 4 600 förskollärare varje år, och det gör vi för att kunna uppfylla de kvalitetskrav som vi har på arbete inom barnstugor. Vi har emellertid arbetslösa förskollärare samtidigt som vi har andra anställda. Det är viktigt att man ser till att få en utbildad kår på hela detta område. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet säger man nej till kravet på behörighet. Ett nej kan emellertid läsas på olika sätt. Eftersom man i propositionen visserligen säger nej till kravet på behörighet men likväl fastslår att utbildning är viktig, tycker jag ändå att propositionen andas en positiv inställning till frågan. Kanske man dock hyser för stor tro till kommunerna. Dessa har ibland svårt att hävda kvalitetskravet — det kan finnas ekonomiska aspekter bl.a. På kommunerna läggs i framtiden ett stort ansvar, om de inriktningar som vi har på barnomsorgen skall kunna följas. Med det beslut som fattas i dag om den framtida utbyggnaden kommer det att ställas större krav på att klara av barnomsorgen och att utbilda personal på detta område. Utskottets uttalande är ännu mer positivt. Man säger visserligen nej till behörighetskravet men fastslår att det är viktigt att ha personal som kan ta hand om uppgifterna och som förstår barnen. Utskottet skriver: ”Utskottet vill därför framhålla angelägenheten av att det vid förskolor och fritidshem anställs personal som genomgått utbildning till förskollärare, fritidspedagog eller barnskötare —— =.” Herr talman! På grund av den goda skrivning som har gjorts och det som har sagts från talarstolen förutsätter jag att man vid utbyggnaden av barnomsorgen försöker se till att kvaliteten på utbildningen blir bra. De ungdomar som i dag får utbildning bör också få anställning efter utbildningstiden. De anställda har starkt engagerat sig i barnomsorgsfrågan. Det är förståeligt. Jag tycker att man tillsammans med de fackliga organisationerna borde försöka lösa den här frågan. Det vore en styrka om representanter för facket tillsammans med representanter för kommuner, politiker och andra samarbetar för att få en god barnomsorg här i landet. Det brukar vara populärt att yrka bifall till motioner som är avstyrkta. Jag kommer inte att göra det, det leder ingenstans. Men jag vill stryka under att vi som har motionerat i denna fråga kommer att nogsamt följa utvecklingen och försöka se till att vi får en utbildning som gagnar barnen, föräldrarna och samhället.
Herr talman! Jag tycker det är dåligt av Lennart Bladh att inte yrka bifall tillsin utmärkta motion. Den stämmer överens med vpk:s krav på behörighet för dessa tjänster. Lennart Bladh konstaterar att det i både propositionen och utskottsbetänkandet har sagts nej till krav på behörighet samtidigt som man säger att det är viktigt med en bra utbildning inom barnomsorgen. Och så säger Lennart Bladh att det är ”en god skrivning” i denna fråga. Jag håller inte med om det. Det är ett viktigt kvalitetskrav att man får behörighetskrav också på dessa tjänster. Jag förstår inte vad det skall vara för skillnad på att ha en tjänst inom förskolan och inom det allmänna skolväsendet. Regeringen och nu också riksdagen är inte rädda för att kommunerna inte skall anställa utbildad personal i tillräcklig omfattning. Det är denna förtröstan och förlitan på att kommunerna skall klara frågan utan lagstiftning som vi från vänsterpartiet kommunisterna inte kan dela. Så säger Lennart Bladh att man kan läsa ett nej på olika sätt. Han försöker liksom få det här till att i alla fall vara något positivt. Men ett nej är ju faktiskt ett nej, och man säger nej till behörigheten. Jag tycker att det hade varit just av Lennart Bladh att yrka bifall till sin motion, som är en bra motion.
Herr talman! Jag delar Inga Lantz uppfattning att det är en bra motion, men jag tar mig friheten att själv bedöma om jag skall yrka bifall till eller avstå från att yrka bifall till densamma. Om det sedan är dåligt eller bra — den bedömningen, Inga Lantz, tar jag inte alls så hårt. Här har jag bara garanterat att jag har följt dessa frågor under rätt många år och att jag kommer att följa dem också framdeles. Jag håller med om att man kan läsa ett ja eller ett nej på olika sätt. Men, Inga Lantz, man kan ibland försöka se positivt även på den mörkaste sidan — och jag menar nog att det i detta fall inte är så mörkt som det ser ut. Ett löfte att arbeta offentligt för dessa frågor tillsammans med de fackliga organisationerna tror jag ger mer än ett yrkande om bifall till en motion som är avstyrkt.
Herr talman! Nu försöker Lennart Bladh här föra in en brasklapp. Det är den vanliga gången — att man argumenterar på det sättet att händer det ingenting skall jag väcka en motion till. Jag tycker detta är att smita undan i en mycket allvarlig kvalitetsfråga. Men det är precis så som socialdemokraterna har gjort tidigare i debatten om kvaliteten. Man smiter undan, man tar inte sitt ansvar. Så gör Lennart Bladh också i den här debatten om sin egen motion.
Herr talman! Om alla de ord Inga Lantz har sagt i den här salen om barnomsorgen skulle ha burit frukt, så skulle det ha fört mycket långt på olika områden. Inga Lantz har förmåga att kritisera, överdriva och spela ut i stället för att jobba sakligt och fast och verkligen försöka vinna framgång med sina inlägg. Ibland kan man spela för galleriet, och det har Inga Lantz gjort här i dag på ett mycket hårt sätt.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att anföra några synpunkter i anledning av motion 1979/80:848, som handlar om rätt till barnomsorg för ofrivilligt arbetslösa. Det förekommer med jämna mellanrum att föräldrar — ofta unga ensamstående mammor — inte kan ta erbjudet arbete därför att barnpassning inte kan ordnas, eller att de inte får barnpassning därför att de inte har arbete. Då är de inne i ett ekorrhjul, som de har svårt att ta sig ur. Det är angeläget att barnp att det går att ta erbjudet arbete — det blir säkert i längden billigast också för samhället. Motionen är välvilligt behandlad av utskottet, men det finns skäl att, understryka att vad utskottet skrivit om motionen verkligen kommer till praktiskt utförande och att kommunerna handlar därefter.

För dagen nöjer jag mig med vad utskottet anfört, men jag kommer givetvis att noga följa frågan och är beredd att återkomma om inga förbättringar sker med anledning av vad riksdagen kommer att uttala här i dag. Jag inser, herr talman, det meningslösa i att yrka bifall till motionen mot ett enigt utskott.

Herr talman! Egentligen gäller mitt anförande motion 1639, men det får bli en sista sak. Först vill jag fråga: Vad sysslar vi med? Jag har personligen ingen invändning mot förslaget om ”ett nytt och förenklat statsbidragssystem för barnomsorgen”, som det heter på s. 6 i betänkandet. Men när jag finner ordet ”kvalitetsfrågor” på samma sida med redovisning av de fyra avsnitten — ”Utrymmesstandard m.m. i daghem och fritidshem, Barngruppernas storlek, Personaldimensionering och Personalens utbildning m.m.” — kommer frågan: Vad sysslar vi med? Gäller det barnen? Omsorg är ett fint ord. Jag kan inte låta bli att tänka på Andersens saga om Kejsarens nya kläder. Alla tror att det är fråga om barnomsorg. Men det är ju vuxenomsorg — möjligen. Det gäller att se till, att de vuxna får fritt från barnen. I det långa loppet skall det visa sig att detta även är dålig omsorg om de vuxna. Håller vi inte i Sverige på med något som är en gigantisk bluff: att vi vårdar barnen, att vi tar hand om barnen? Resultatet? Jag skall peka på ett: I förra veckan fick vi höra att barnen som kommer till lågstadiet i grundskolan nu är bråkiga och oroliga. Förr var klass 1 den lugna klassen. Nu är det stora problem för lärarna. Så sades det: Hälften av barnen kommer från splittrade hem eller hem där det aldrig funnits mer än en förälder. Och dessa barn — observera — talar inte om far eller mor, mamma eller pappa, nu för tiden. De talar om ”dom vuxna”. Vilken triumf för jämlikheten! Jag tycker att jämställdhetskommittén bör införa det i sin meritförteckning: ”Dom vuxna!” Dessa skadade barn kommer givetvis i stor utsträckning från förskolan. Vad skall de säga en dag som vuxna — de som blir det — om vår omsorg? Vad skall de säga om oss som konstruerat den värld där de revs sönder, där oron var allt och friden intet? Socialministern talade nyss om ”behovet av utvecklande pedagogisk verksamhet”. Utvecklande till vad? Barnavännen Inga Lantz talade om behovet av ”en god barnomsorg”, och hennes nöd var den ekonomiska katastrof hon siade om för vissa kommuner och att de borgerliga var emot en utbyggd barnomsorg. Många har här ropat efter kvalitet och andra efter 100 000 nya platser. Var då? Platserna på fängelserna är slut — det repeteras av massmedia dag efter dag. Får jag fråga: Har det möjligen något samband med barnomsorgen? Det finns hus, hem, goda byggnader mer än någonsin, fulla med prylar, med videospelare, med TV, med allt — utom utrymme för barnen. Utom kärlek. ”Dom vuxna” har ordnat barnomsorgen utanför väggarna. Jag mötte en parad på gågatan mellan Sergels torg och Hötorget i dag. I blåsten, i stormen som nästan var apokalyptisk. En parad av barn med vårdare. Barn — kinkande, förmanade: Håll i plastkassen! Kom hit! Gör inte så där! Tyst nu! Paraden var barn i fina kläder, inte undernärda på bröd, försedda med ledare kl. 12.20 i dag. Men ingen far eller mor. ”Dom vuxna!” Varthän, tappra trupp i novemberblåsten? Till lyckan? Eller Christiania? Eller fängelserna? Eller kanske till en vanlig vardagstillvaro, som kan bli bra? Givetvis måste vi ha förskolor och barndaghem. Ja visst, i nödfall. Jag kan i stort instämma i Ingrid Sundbergs anförande, där hon talade om att vi är emot kollektiv uppfostran. Men egentligen ville jag säga något om motion 1639 av Sven Johansson, Börje Stensson och mig. Där talar vi, för det första, för att förskolan ges samma etiska målsättning som den övriga skolan, för det andra för att det klarare anges på vilka grunder barnens livsfrågor skall besvaras. Jag tycker att motionen i all sin korthet tar upp någonting väsentligt och redovisar det riktigt. Så läser jag vad utskottet skriver, och det går kanske inte att skriva annat i dag. Utskottets svar är förmodligen mycket uttömmande — ett uttryck för högsta vishet. Vi får hoppas att ”de stora religiösa högtiderna ägnas uppmärksamhet”. Lucia och jultomte?

Herr talman! Gabriel Romanus citerade ett stycke i betänkandet som handlar om att bidragsnivån kan behöva omprövas, bl.a. med hänsyn till den statsfinansiella situationen. Det tycker jag är en farlig anmärkning, eftersom just den statsfinansiella situationen inte kommer att vara särskilt angenäm framöver. Men eftersom Gabriel Romanus också har hänvisat till det som Karin Söder sade om att barnomsorgen inte skall vara ett besparingsobjekt och att ordet ”överväga” i det här fallet betyder att man kan komma att kompensera kommuner som har en väl utbyggd heldagsomsorg, kan jag väl nöja mig med detta. Men vad jag skulle önska är att man kunde ge besked om hur pass aktivt man kommer att arbeta för detta och hur aktiv man kommer att vara i sina överväganden. Kommer man att ha kontrollgrupper? Och när skall man då återkomma?
Herr talman! Gabriel Romanus använde i ett uttryck ordet ”svavelosande”. Om jag någon gång tar det i min mun använder jag det om någon som svärjer. Jag tycker att Gabriel Romanus borde välja sina ord bättre. Men det var en klyscha som han nu använde, och jag vill förlåta honom. Jag efterlyser sammanhanget mellan orsak och verkan. Jag har inte sagt att man går till fängelserna — även om somliga går dit. Men vad vi måste fråga är om inte det välfärdssamhälle som vi ville skapa har blivit någonting helt annat. Jag delar oron hos de föräldrar som tror att detta djupast bottnar i att viinte tar hand om våra barn så som vi borde, utan menar att det har blivit så att vi för det som vi kallar välfärd har låtit just de svaga och de utsatta grupperna lida, och den svagaste gruppen är just barnen. Sedan kommer det en dag när de förstår vad som har hänt, och då kommer de att anklaga OSS. Kan Gabriel Romanus svära sig fri den dagen — om jag får använda ordet svära här — så får han väl vara glad. Men jag för min del känner att man en dag kommer att säga: Du satt med i den församling som lagstiftade. Trodde du verkligen att det var barnomsorg? Trodde verkligen människorna det? Runt omkring i landet, vart jag än reser, möter jag människor som säger att så många barn som möjligt bör få vara hemma och att det är den bästa barnomsorgen. Att vi skall ha barndaghem och barnstugor är ofrånkomligt, men vi skall sträva efter att så många barn som möjligt får vara hos dem som bäst kan ta hand om dem. Jag tror alltfort — i ljuset av mänsklighetens långa historia — att det är just hos föräldrarna, just hos mor och far. Sedan till vad som sades om jämställdhetskommittén. Om barnen, som för tio år sedan sade ”mamma och pappa”, nu säger ”dom vuxna”, dvs. använder samma ord för båda föräldrarna, har vi väl kommit långt!
Herr talman! Tore Nilsson uppmanar mig att välja mina ord bättre. Ja, jag skall försöka, herr talman, och jag ber om ursäkt, om jag har använt något olämpligt ord! Men just det gör ju Tore Nilsson själv efter att ha hållit en utläggning här som går ut på att för de barn som är på daghem är risken större att de hamnar i fängelse, att de föräldrar som sätter sina barn på daghem visar brist på kärlek och att det skulle ligga i jämställdhetens intresse att barn inte kan identifiera sin mamma och pappa. — Jag tror att kommentarer här är överflödiga, herr talman!

Herr talman! Jag tycker att Gabriel Romanus exegetik är litet egendomlig. Jag har inte sagt att enskilda föräldrar visar brist på kärlek men att samhällets system är sådant att föräldrarna drivs ut i förvärvsarbete. Det brukar också betonas — och det har betonats i oändlighet i 30-40 år — att det är det riktiga. Jag angriper inte någon enskild, men jag har träffat väldigt många föräldrar som just av kärlek till barnen sagt att de skulle önska att det vore annorlunda i samhället. Gör någonting för att skapa ett samhälle där vi kan ta hand om våra barn! Sedan säger Gabriel Romanus att jag har påstått att de barn som går på barndaghem senare oftare hamnar i fängelse än andra. Det har jag inte sagt. Men systemet i vårt samhälle är sådant att barn rivs sönder, och därför får vi en större andel människor som inte klarar sina vardagsuppgifter. Det är helt enkelt större chanser att det går bra för barnen, om man ger dem kärlek i hemmen. Vi kommer då också om 15, 20 eller 30 år att få andra föräldrar, som har blivit mindre trasiga när de var barn. Vi måste börja om från början, om vi skall få bort det negativa från vårt samhälle och på lång sikt också få ner kostnaderna för kommunerna. Inga Lantz är ju så rädd för att kommunerna skall få stora utgifter. Jag tror att vi helt måste börja tänka om, om vi skall få ett bättre Sverige.

Herr talman! Förskola-skola-kommittén har berörts av några talare. Jag vill bara lämna några sakuppgifter. Det har här betonats, och det med all rätt, hur viktigt det är att vi gör barnens övergång från förskola till lågstadium så mjuk och problemfri som möjligt. Det har också betonats av SIA-utredningen, barnstugeutredningen och i den nya läroplan som vi antog för något år sedan. Förskola-skola-kommittén har fått i uppgift att se över vad man ute i kommunerna har gjort för denna samverkan. Bl. a. Görel Bohlin var, såvitt jag kunde förstå, litet oroad av att direktiven var något snäva och att det kanske skulle innebära att kommittén bara tittade på försöken och sedan hade bilden klar för sig. Jag kan lugna henne med att kommittén arbetar seriösare än så. Vi hart.ex. gått ut till alla kommuner i landet med en enkät till skolstyrelse och socialförvaltning. Vi har frågat: Hur ser er samverkan mellan förskola och skola ut? Hur görs övergången så fin som möjligt? Vi vet att det finns en rad olika sätt att jobba på — från en mycket långt gående integrering till praktiskt taget ingen kontakt alls. Jag tror att Görel Bohlin på denna punkt kan vara lugn. Detta arbete bedrivs seriöst, även om det som sagt skall bedrivas skyndsamt. Jag kan inte, när jag ändå står här i talarstolen, undgå att säga ett par ord om Tore Nilssons inlägg. Jag skall vakta mina ord, för det skulle vi ju göra, men jag beklagar Tore Nilsson, som tydligen har så liten erfarenhet av daghem och förskola. Det är helt klart att förskola och daghem är ett komplement till hemmet. Men den pedagogiska verksamhet som finns i en bra förskola och ett fint daghem är en tillgång för barnen. Tore Nilsson sade att det inte är barnomsorg utan vuxenomsorg. Jag påstår att det verkligen är fråga om omsorg på ett riktigt sätt. Jag önskar att Tore Nilsson hade möjlighet att, som jag personligen har, få uppleva den fina miljön i ett bra daghem. Jag önskar att han kunde få se alla de små barnen sitta runt matbordet, vänta på varandra, räcka varandra saker, vänta tills alla har ätit färdigt, tacka för maten, hjälpa till att duka ut och göra de små sysslor som man har återkommande varje vecka. Jag tror att detta är en fin stimulans för dessa ungar. Och jag vet att barns vistelse på daghem har ingenting med föräldrars kärlek till sina barn att göra. Jo, det kan ha det. Föräldrar som har känsla för barns utveckling inser att daghem kan vara ett fint komplement.
Herr talman! Jag tackar Kerstin Göthberg för den fina tonen. Jag tror säkert att hon riktigt beskriver vissa daghem. Det finns sådana daghem som hon berättade om, och jag tror att det är så som daghemmen skall vara. Men bevisligen finns det också andra. Och jag måste fråga: Varför har det, i dag jämfört med förut, blivit så stor skillnad i negativ riktning, om det är sant att det är lika bra eller nästan lika bra att ha barnen i daghem som att vårda dem hemma? Jag vill bara hänvisa till vad en känd svensk läkare för två år sedan uttalade på en nordisk kongress för barnläkare i Reykjavik. Överallt i tidningarna stod att han då hade sagt: Det är bäst för de små barnen att vara hemma hos mor och far. Jag tror inte att Kerstin Göthberg motsäger mig här. Om vi innerst inne är överens — oerhört många svenskar är det — bör vi också sträva efter att så långt som möjligt se till att detta blir möjligt. Vi har också den ekonomiska sidan, där vi alltså härvidlag på ett helt annat sätt kan hjälpa dem som behöver vara hemma och ta hand om barnen. Det är ingenting som är så dyrt som dessa platser på barndaghem m.m. Inte minst den ekonomiska sidan av saken borde göra att vi tänker över om vi inte har börjat i galen ända.
Herr talman! Det är helt klart att vi har bra daghem och mindre bra daghem, lika väl som vi har skolor som fungerar mycket bra och skolor som fungerar sämre. Vi har arbetsmiljöer som är dåliga, och vi har arbetsmiljöer som är bra. Det är då vår sak att se till att kvaliteten på alla dessa olika områden blir så bra som möjligt. Tore Nilsson säger att det är allra bäst för småbarn att vara hemma hos mamma — det är ju alltid fråga om mamma. Ja, jag kan hålla med om det så långt som när det gäller barn i trygga hem i fin miljö. Men vi vet att det i dag finns väldigt många barn, vilkas hemförhållanden och miljö är sådana att vistelsen på daghemmet eller förskolan är den trygga punkten i tillvaron, stimulansen och utvecklingen för dem.
Herr talman! Gör någonting! säger Kerstin Göthberg. Och motion 1639 av Sven Johansson m.fl. måste väl uppfattas som ett försök att göra någonting. Där har vi som tror på just den etiska målsättningen, som västerlandet är byggt på, och kristendomens betydelse efterlyst klara regler när det gäller denna verksamhet, dvs. förskolans etiska målsättning. Jag tycker att vi har gjort någonting där. ”Gör någonting!” är en maning till oss alla att se till att hemmen om 20-25 år i större utsträckning är harmoniska. Jag vet bara ett botemedel, och det är att gå tillbaka till källorna, till den gamla grunden som Sverige är byggt på och måste byggas på.

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men jag tycker att Tore Nilssons inlägg inte kan få stå helt oemotsagda. Och jag vill inledningsvis instämma i vad Kerstin Göthberg tidigare har sagt i den här frågan. Tore Nilsson säger att den värsta klassen för lärarna nu egentligen är första klass i småskolan, därför att det finns så mycket oroliga barn där. Det skulle i stor utsträckning bero på att barnen vistas på daghem, att de kommer från splittrade hem, att de inte haft förmånen att få vårdas i hemmen hos föräldrarna, hos mamma. Jag undrar om Tore Nilsson har sett ett TV-inslag som jag såg och där denna fråga om de oroliga barnen i första klass var uppe. På en fråga från reportern om lärarna trodde eller hade sett att det var barn som hade vistats på daghem som var de mest oroliga, så blev svaret ett klart nej — det hade ingenting med den saken att göra. Det var barn som kom från alla sorters hem, hem där föräldrarna var hemma och splittrade hem, och det var barn som hade varit på daghem. Det fanns inte alls någon sådan skillnad. Låt oss alltså ta bort den myten. Det finns splittrade hem, sade Tore Nilsson. Ja, det finns tyvärr alltför många splittrade hem. Men eftersom det är så tycker jag att vi vuxna och samhället har ett mycket stort ansvar för att stötta upp de barn som kommer från sådana familjer. Vi får inte säga att det är dina och mina barn, för det är våra barn, och vi har alla en skyldighet att se till att de här barnen får en trygg uppväxt. Då är daghem och barnomsorg över huvud taget ett viktigt komplement till hemmet. Barnomsorgen övertar inte hemmets roll, men den är ett komplement till den vård barnen får i sitt hem. Särskilt viktig är den för barn som kommer från splittrade hem, som bara har en förälder. Men kvaliteten i barnomsorgen är otroligt viktig. Man måste ha en god personaltäthet och en bra utbildning för dem som skall ha hand om barnen. Därför är det ännu mer nödvändigt att vi ser till att samhället tar ansvaret för att vår barnomsorg byggs ut och förbättras. Vi kräver goda kvalifikationer och betyg på alla områden i det här samhället. Men när det gäller att bli förälder, då krävs det ingenting. Man tar för givet att i och med att man blir förälder, då är man kvalificerad att ta hand om sitt barn. Men alla är inte det. Jag tror ändå att de allra flesta föräldrar gör det bästa de kan. Att hemmen på något sätt skulle vara mer kärlekslösa nu än tidigare tror jag inte. Låt oss därför slippa diskussionen om daghem kontra vård i hemmet. Det är två vårdformer som kompletterar varandra. Men vi skall komma ihåg att det är vi vuxna som har ansvaret för att det hela blir så bra som möjligt.

Herr talman! Lilly Hansson talade om att de oroliga barnen fanns i ettan — jag har läst om detta i pressen, men jag har inte sett det TV-program Lilly Hansson nämnde. Jag sade emellertid att de finns i förskolan. Redan där är barnen oroliga, och det är svårt att få dem lugna. Jag har inte sagt att de som sköter om barnen i förskolan rår för att det är problem, men samhället har blivit sådant och vi lever i en värld som har blivit sådan att vi har de problemen. Lilly Hansson talade också om kraven på föräldrarna och om att de inte klarade situationen, och det är riktigt. Men jag sade: Låt oss börja från början och se till att de som växer upp får en annan grund att stå på, när de kommer till det stadium och den ålder då de skall bilda hem! Vi har också diskuterat om hemmen nu är mera kärlekslösa. Måhända är de inte det, men föräldrarna har mindre tid. Det är mera jäkt och fler saker som skall skötas utanför hemmet. Det är inte en medveten kärlekslöshet, utan tillvaron är så konstruerad att barnen inte får den ömhet och närhet de behöver. När jag lyssnade till Lilly Hansson kom jag att tänka på vad som stod i en broschyr som jag har sparat och där det också talas om ”våra barn”. Den är utgiven av LO. När jag läste den satte jag ett frågetecken i kanten: Har LO barn? Jag kan hålla med om att LO-föräldrar liksom föräldrar från annat håll har ansvar, men vad det först gäller är att föräldrarna så långt som möjligt skall kunna ta hand om sina barn. Vi skall försöka kämpa för att alla som kan vårda sina barn hemma verkligen får göra det och för att flera av dem som vill göra det också skall få den möjligheten. Om vi uppnår detta tror jag inte att vi behöver fler daghemsplatser, för vi har nog många i dag. Men de som absolut måste ha daghemsplatser skall få det.
Herr talman! Men, Tore Nilsson, de oroliga barnen i förskolan kommer ju också någonstans ifrån. Det var väl bakgrunden till att Tore Nilsson kom in på detta med daghem och splittrade hem. Ömhet och närhet talar Tore Nilsson om, och det är precis vad barnen behöver, plus en fast hand. Men det har alla vi vuxna skyldighet att ge dem. Det är inte enbart föräldrarna som har den skyldigheten. Alla vi vuxna som finns i det samhälle där barnen finns har den skyldigheten. Barnen behöver känna ömhet och närhet till fler vuxna, och det är där vårt ansvar ligger. Sedan frågar Tore Nilsson om LO har barn. LO som organisation har inte några barn. Men de allra flesta medlemmar i LO-kollektivet har barn, och de barnen behöver en god barnomsorg.

Herr talman! Jag vill först tacka Kerstin Göthberg för hennes redovisning av den enkätundersökning bland kommunerna som ligger till grund för kommitténs arbete. Jag tror emellertid att det vore värdefullt för kommittén att också få veta vilka möjligheter kommunerna har att erbjuda sexåringarna en samlad gruppverksamhet som förberedelse inför skolan. Jag menar att hur samverkan mellan förskolan och skolan fungerar också beror på hur året innan har utnyttjats, dvs. hur det går för barnen i skolstarten beror mycket på vilken pedagogisk träning barnen har fått före skolstarten, t.ex. inom ramen för daghemsverksamheten.

Herr talman! Vår säkerhetspolitik, som innebär att vi är alliansfria i fred och syftar till neutralitet i krig, fordrar ett starkt försvar. Försvaret kostar pengar, och vi måste nu mer än någonsin uppnå största möjliga effekt för dessa pengar. Vi måste hela tiden ifrågasätta verksamhet och verksamhetens utformning. Värnpliktsutbildningen skall ge kunskaper och färdigheter för en krigsplacering. Den tid som behövs varierar naturligtvis, beroende på uppgiftens art. Vi har redan i dag, precis som utskottet anför, en viss differentiering av grundutbildningens längd genom att värnpliktiga placeras i olika värnpliktskategorier med varierande utbildningstid. Tiden varierar mellan 7,5 och 15 månader. Även om man har accepterat detta kan utskottet tydligen inte tänka vidare, nämligen att man om så är möjligt drar nytta av civil utbildning eller erfarenhet, när den direkt kan komma till användning i krigsorganisationen. Inte ens chefens för marinen positiva inställning till en i vissa fall något förkortad grundutbildning kan ändra på utskottets mening. Nog är det sorgligt. Vi borde väl kunna enas om två saker för att spara pengar: Vi skall utbilda det antal personer som behövs för krigsorganisationen, och vi skall utbilda dem bara den tid som är nödvändig för att uppgifterna skall klaras av. I min motion har jag nämnt ett område där detta är möjligt. Bakgrunden är följande. Vi utnyttjar inom marinen fisketrålare som hjälpfartyg i krigsorganisationen. Vi utnyttjar däremot inte fredsbesättningarna för tjänstgöring i krig. Dagens system har två nackdelar. För det första: Den besättning som i krig skall handha båten är utbildad på marinens stamfartyg och har i allmänhet inte tidigare tjänstgjort ombord på det uttagna fartyg där den placeras. Detta betyder att vid krig krävs en viss inlärningstid på just det fartyget. För det andra: Den unge man som i dag arbetar ombord på ett fiskefartyg av den här typen placeras och utbildas ofta för en helt annan krigsuppgift än den här aktuella. Detta är klart otillfredsställande. Det vore mycket mer rationellt om fiskarbesättningen stannade kvar ombord efter mobilisering som en del av krigsbesättningen och om de som skulle komma i fråga som sin värnpliktsutbildning fick en komplettering med militära kunskaper. Båten kan de redan. Givetvis kan detta klaras av på avsevärt kortare tid än för de värnpliktiga i allmänhet. Det är inte bara utskottets kallsinnighet som förfärar. Det är också med förvåning och en viss känsla av maktlöshet som jag har tagit del av de remissyttranden som har lämnats med anledning av min motion. Överbefälhavaren anför att mina argument även kan tillämpas på t.ex. lastbilsförare. Så mycket bättre! Inte är det något skäl som talar emot att man kan hitta andra områden där tidigare kunskaper kan komma till nytta. Statens jordbruksnämnd hänvisar till ett tidigare yttrande, där den sade att den inte hade något att erinra mot att fiskare befrias från tjänstgöring men framhöll att befrielse för vissa grupper jordbrukare tedde sig mer angelägen. Nämnden anser att detta skäl är giltigt även som svar på denna motion. Jag kan inte förstå detta skäl. Om man kan förkorta utbildningstiden för t.ex. fiskare beroende på att yrkeskunskap kan tillgodogöras vid krigsplacering kan det väl aldrig jämföras med att det är angeläget att frikalla vissa lantbrukare?! Vad det här gäller är att vi på ett rationellt sätt skall ta till vara människor och människors utbildning och inte dubbelutbilda. Att vi sedan även kan få positiva effekter för en yrkesgrupp som brottas med betydande svårigheter, som fiskarna gör i dag, ser jag som ett ytterligare skäl tillsammans med att vi får en mer kompetent krigsbesättning på våra marina hjälpfartyg. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Jo då, Kerstin Ekman, vi i försvarsutskottet kan visst tänka vidare. Vi har också gjort det. Fru Ekman säger att inte ens marinchefens positiva uttalande har föranlett utskottet att ändra sitt ställningstagande. Jag ber därför fru Ekman att läsa vad som står på s. 4 i utskottets betänkande. Vi säger där: ”Chefen för marinen har med anknytning till detta förhållande framfört till utskottet att han kan tänka sig att undersöka en ändrad kategoritillhörighet för vissa värnpliktiga i minsvepartjänst som kan leda till förkortad grundutbildning för dessa. Mot sådana åtgärder inom ramen för nuvarande värnpliktssystem har utskottet ingen erinran. Utskottet finner det naturligt — som marinchefen också har anfört — att frågan om utbildningens omfattning tas upp i anslutning till en eventuell förnyelse av beståndet av fisketrålare.

Jag gör det i den fasta förvissningen att utskottet har avgivit ett i alla avseenden korrekt betänkande mot bakgrund av de omständigheter som föreligger. Man kan fråga sig om Kerstin Ekman vill ha ett helt nytt värnpliktssystem. Hon säger t.ex., när ÖB har talat om lastbilsförare, att det vore så mycket bättre om också dessa skulle kunna få en differentierad utbildning i förhållande till sitt yrkeskunnande. Det skulle ju få fantastiska konsekvenser. Jag kan inte säga på rak arm hur många lastbilsförare — yrkesförare — det finns i landet, men det är åtskilliga, med olika kunnande, olika erfarenheter. Försök, Kerstin Ekman, fundera över vad det skulle innebära för organiserandet av värnpliktsutbildningen, vilka oerhörda administrativa problem! Herr talman! Motionären har alltså i huvudsak två olika bevekelsegrunder för sitt förslag om förkortad värnpliktstjänstgöring för fiskare. Det ena skälet baseras på önskemålet att fiskefartyg som blivit uttaget till marint hjälpfartyg, exempelvis minsvepare, har en redan uttagen besättning, som helt eller delvis även i fredstid arbetar på fartyget och som således är van vid fartyget. Det kan naturligtvis sägas att om man har en sådan intrimmad besättning skulle fartyget snabbare kunna komma ut till sina militära uppgifter, mobiliseras snabbare. Man skulle då, menar motionären, slippa ifrån inlärningstiden. Det andra skälet motionären anför är att fiskerinäringen har vissa svårigheter och att den är av betydelse för folkförsörjningen. Det skulle alltså vara motiverat att ge yrkesfiskarna kortare tjänstgöringstid. Men då kan man naturligtvis— som ÖB gjort, vilket fru Ekman hänvisar till — konstatera att samma skäl kan anföras för inte bara lastbilsförare utan också jordbrukare. Detta skulle få besvärliga konsekvenser, som jag tidigare har nämnt. Om man nu ger yrkesfiskare förkortad militärutbildning, så uppstår lätt krav på samma favörer för andra yrkesgrupper. Jordbrukarna har ju också stor betydelse för folkförsörjningen. Man kan även anföra att de har svårigheter av samma slag som yrkesfiskarna. Det kan vara ekonomiska problem, men framför allt är ju jordbrukarna mycket beroende av årstiderna när det gäller sådd och skörd. Jag konstaterar, herr talman, att Kerstin Ekman noga har läst överbefälhavarens svar på försvarsutskottets frågor, och jag ber även att få hänvisa till utskottets betänkande i övrigt när det gäller svar till fru Ekman. Låt mig emellertid för kammaren konstatera att frågan om värnpliktstidens längd inrymmer många komponenter. Tiden bestäms huvudsakligen av den kunskapsmängd som skall inhämtas av den enskilde för att han skall kunna fungera i sin befattning. Därutöver krävs viss tid då förbandsutbildningen skall bedrivas, främst för att ge bl.a. värnpliktigt befäl på olika nivåer träning i sina befattningar. Vissa värnpliktiga tjänstgör under sin grundutbildning i förband som deltar i vår incidentberedskap. Även detta kan påverka grundutbildningens längd. Dessa allmänna principer utgör grunden till att ett visst antal värnpliktiga varje år tas ut för utbildning till tjänst ombord på hjälpfartyg. Fiskefartyg som får utföra minsvepning är ett exempel. Antalet uttagna varje år bestäms av marinens krigsorganisation för denna typ av förband. Ett system i enlighet med motionärens förslag kan innebära att fler värnpliktiga än vad som krävs enligt planerad krigsorganisation kommer att genomföra förkortad grundutbildning för att kunna krigsplaceras på fiskebåt. Om enbart det antal fiskare som behövs för marinens krigsorganisation ges förkortad grundutbildning, kommer det säkert att uppfattas som orättvist gentemot övriga fiskare. Det är en sak som fru Ekman uppenbarligen inte alls tar hänsyn till. Alla kan inte bli krigsplacerade och få göra sin första tjänstgöring på de här minsvepningsfartygen, utan de skall alltså finnas i andra organisationer. Det är såvitt jag kan se — och det framhåller också ÖB liksom utskottet — en orättvisa.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
Herr talman! Jag tycker också att krigsorganisationens effektivitet är det avgörande. Först vill jag gå in på frågan om rättvisa i systemet. Det kan inte vara försvarets huvuduppgift att skapa rättvisa, utan det är just att åstadkomma en så effektiv organisation som möjligt. Då är värnpliktssystemet ett väldigt bra instrument, beroende på att det är så flexibelt. Men om vi låser oss vid tider på det sätt som vi har gjort nu tappar vi flexibiliteten, och då förlorar vi effektivitet i krigsorganisationen. Det är just detta det gäller när vi talar om att man skulle kunna förkorta tjänstgöringen och ta vara på den yrkesutbildning dessa värnpliktiga redan har. Utskottet har sagt att man kan göra det men kan inte tänka sig en tid kortare än sju och en halv månader. Där går alltså våra åsikter isär. Sedan tar Göthe Knutson upp lastbilsförarna. Jag tycker det är rätt att man tar vara på den civila utbildning som värnpliktiga kan ha, t.ex. som lastbilsförare. Vad beträffar jordbrukare är det så, att försvaret inte sätter upp några jordbruk i krig, så den utbildningen kan man inte använda som skäl på det sätt jag gjort i min motion när det gäller andra yrkeskategorier. Att jordbrukare är viktiga för försörjningen är en annan sak. Jagtror det är väsentligt att man tänker på att förståelsen och respekten för försvaret ökar, om värnpliktstjänstgöringen får en sådan utformning att folk begriper det hela och finner att uppläggningen är riktig.
Herr talman! Värnpliktssystemet är bra, säger Kerstin Ekman. Det var ju skönt att höra det erkännandet. Fru Ekman vill inte tappa någon effektivitet. Nej, det är just vad utskottet har som en klar riktlinje. Låt mig nu upprepa för Kerstin Ekman att försvarsutskottet inte har någon erinran mot att fiskare utbildas och krigsplaceras på de fartyg där de har sin tjänstgöring till vardags och som blir uttagna för exempelvis minsvepning eller som hjälpfartyg av annat slag. Men även där behövs det utbildning för att den värnpliktige exempelvis förbandsvis skall kunna utföra sin tjänst i en viss planerad krigsorganisation. Det är vad utskottet och ÖB har tagit hänsyn till. Men vi är också öppna för den tanke som marinchefen har framfört och som Kerstin Ekman tog upp i början av sitt anförande. Så till folkförsörjningen. Det är Kerstin Ekman själv som har anfört sådana skäl för att fiskare skall få en förkortad värnpliktsutbildning som gör att vi har gjort jämförelser med jordbrukare. Det är Kerstin Ekman som talar om folkförsörjningen, och där har förvisso jordbruket stora uppgifter. Därför måste den jämförelsen vara relevant. Så ser både försvarsutskottet och ÖB på saken. Det finns f. ö. anledning att påpeka att uttagningen till värnpliktstjänstgöring sker vid 18 års ålder. I den åldern hear de flesta ungdomar inte bestämt sig för vilket yrke de skall välja. Men även i de fall en 18-åring redan har kommit in i det yrket genom att arbeta på en fisketrålare, så har vederbörande ändå inte en sådan yrkesvana som kan motivera en förkortning av värnpliktsutbildningen med ett par månader. Dess värre är det också mycket vanligt att yrkesfiskare går i land till annat arbete.
Herr talman! De som vill bli fiskare, Göthe Knutson, har ofta bestämt sig mycket tidigt, många av dem redan innan de blir inkallade till sin första värnpliktstjänstgöring. Det gör att de kan klara sina krigsuppgifter med en kortare utbildning. Det är något som jag tycker att man bör ställa sig positiv till. Men ni kan alltså inte tänka er en kortare utbildningstid för denna grupp än de sju och en halv månader som nu är den kortaste. Jag anser att vi så långt som möjligt skall ta till vara människors kunskaper i försvarsorganisationen och placera dem där de passar bäst samt utbilda dem under så lång tid som behövs.
Herr talman! Det är faktiskt så att yrkesfiskares arbetsmarknad numera inte skiljer sig så mycket från andra yrkesgruppers. Fisket har blivit en allt mindre näringsgren. Allt färre människor får sin utkomst från den. Flykten från yrkesfisket till andra yrken har varit mycket omfattande, vilket säkert även Kerstin Ekman känner till. Det går inte att säga att fiskarna är en unik yrkesgrupp som bör få en kortare militärtjänstgöring än andra. Herr talman! Jag upprepar vad marinchefen har uttalat, nämligen att den här frågan bör prövas i anslutning till kommande behandling av den organisation som kan komma till stånd sedan vi undersökt möjligheterna att kombinera en upprustning av fiskeflottan med militära behov.

Herr talman! Tre kommentarer till utskottsmajoritetens talesman. Det första argumentet var att det skulle våra en orättvisa mellan olika fiskare. Jag tror ändå att människor har ett sunt förnuft. Om en fiskare uttas i krig att vara på samma båt där han jobbar i vanliga fall och får litet kortare utbildningstid, kan människor förstå detta. Men det är inget skäl för att en annan fiskare, som kanske blir trängsoldat i Hässleholm, också skall ha två månader kortare utbildningstid som trängsoldat där. Jag tror att folk förstår att det är just det förhållandet att den förste fiskaren kan sin båt som är ett argument för att sänka utbildningstiden för honom. Men det är inget argument att sänka utbildningen för vare sig fiskare eller andra om de gör en annan tjänst. Det andra argumentet var att yrkesfiskare går i land. Ja, visst kan det hända, men vederbörande har då ändå varit på en båt, och frågan är då: Kan inte den fiskaren upprätthålla sina kunskaper med hjälp av repövningar? Är den som tidigare har jobbat på en båt sämre utrustad än den som bara har fått utbildning inom marinen? Det kan inte rimligen hävdas. Det tredje argumentet. Vad Göthe Knutson sade om jordbrukare hade gått bra före indelningsverkets avskaffande 1901, då jordbruksoch soldatverksamhet var knutna till varandra. Vore det däremot så, att försvarsmakten hade att i krig sätta upp ett antal militära jordbruk, tycker jag att den principen skulle kunna gälla att de som är jordbrukare, och kanske får stanna på samma gård, skulle få kortare utbildning. Men det är ju inte aktuellt, utan det är här fråga om fiskebåtar som används som minsvepare. Vi använder inte jordbruk för någon uppgift i krigsorganisationens militära försvar, och därför är fiskare och jordbrukare inte jämförbara i detta sammanhang.
Herr talman! Får jag börja med det sista argumentet. Det har lagts försörjningsberedskapssynpunkter på det här ärendet. Det är ett faktum att en jordbrukare behövs i jordbruket under vissa tider på året, mer än vad kanske en industriarbetare behövs på sin arbetsplats. Jag har därmed inte motsagt att en viss fiskare mycket väl kan behövas för fisket, kanske mer än någon annan yrkesman inom andra näringar. Det finns en utförlig text i utskottets betänkande på den punkten — läs sidorna 2 och 3, Kerstin Ekman och Hans Lindblad! Om man skall ta en mängd olika hänsyn för att motivera och iscensätta en förkortning av värnpliktsutbildningen, hamnar man, som jag tidigare har sagt, i en orimligt svår situation både administrativt och när det gäller såväl fredssom krigsorganisationen. Hans Lindblads andra argument är att fiskare ju har varit på sin båt och att det därför skulle vara motiverat med kortare tjänstgöring för dem. Jag måste säga, eftersom Hans Lindblad tog exemplet med trängsoldater, att de ju har varit på landbacken och att det kan vara ett lika intelligent skäl för att motivera en kortare tjänstgöring för dem. Men vi kan göra det litet mer sofistikerat genom att konstatera att de flesta som gör sin värnpliktsutbildning har körkort och kan köra bil. Skulle man då ta hänsyn till vilka som är bra förare eller bättre förare än andra? Det vore orimligt. Jag har själv långvariga erfarenheter från motorburna förband. Skulle man ta hänsyn till vilka som kör lastbil bäst, då skulle vi från början konstatera att soldaten A vid artilleriet skall ha en tjänstgöring på låt oss säga sju och en halv månader, medan soldaten B, som är en baddare på att köra lastbil, skall slippa undan med tre månader, eftersom han på sju och en halv månader ändå inte kommer att kunna bli bättre förare än vad han redan är. Detta visar det orimliga i sådana skäl. När det gäller orättviseargumentet är det inte längre några konstateranden som Hans Lindblad gör. Han ger bara uttryck för tyckande när han talar om vad som är rättvist och vad som är orättvist. Jag vill inte frånkänna Hans Lindblad sunt förnuft, men jag anser att utskottet har satt det sunda förnuftet på pränt.

Herr talman! Jag skall inte tala om förnuft, utan jag skall hålla mig till vad Göthe Knutson sade. Ärdet så att en jordbrukare skall vara soldat, så finns det välingenting som tyder på att han skulle behöva kortare utbildningstid för den uppgiften än vad andra behöver. Fiskaren däremot, som skall tjänstgöra på samma båt i krig som i fred, kan rimligen klara det enklare än jordbrukaren som skall bli sjöman på samma båt i krig — det var det argumentet. Det har ingenting med försörjningsberedskap att göra. Sedan tycker jag att Göthe Knutson i och för sig har rätt. Om en viss trängsoldat, en viss lastbilsförare kan utbildas på mycket kortare tid, är det klart att så skall ske. Det angelägna med värnpliktslagen är att man till försvarsmakten får de människor som behövs och att de får tillräcklig utbildning för sin uppgift. Det finns ingen anledning att kalla in en människa en dag mer än som behövs för en viss utbildning. Är det så att det finns ett antal människor som är kockar i det civila och som kan användas i trängtrupperna t.ex., är det i och för sig ingen orimlig tanke att de skulle utbildas under litet kortare tid än de som aldrig lärt något om matlagning. Den person som har användbara kunskaper bör rimligen kunna utbildas under kortare tid än den som måste börja från scratch. Ibland är det inga problem. Om försvarsmaktens behov av en viss kategori människor är mindre än vad som motsvarar antalet utbildade, ja, då tar man bara in sådana. Ibland får man ta in både sådana som redan har en viss utbildning och sådana som inte har någon. Det vore märkligt om man då inte skulle kunna differentiera utbildningstiderna. Göthe Knutson tycks mena att alla som kommer från landbacken är lika bra på allting som görs på land. Jag hävdar bara att en fiskare som skall vara på samma båt i krig rimligen har ett visst försteg i kunnande framför den som kommer från helt annan verksamhet.
Herr talman! Jag delar helt den uppfattning som Hans Lindblad nu har gjort sig till tolk för. Det gäller den sista punkten, att en fiskare som har sin dagliga gärning på ett visst fartyg som är uttaget för exempelvis minsvepning är väl hemmastadd ombord. Vi kanske kan säga att det genom den träningen och den hemvanan kan vara lättare för honom att utföra de militära uppgifterna. Det har utskottet heller inte bestritt. När det gäller frågan om försörjningsberedskapen så bör vi försöka hålla oss till samma bevekelsegrund. Vi har uppfattat det så att Kerstin Ekman anför just det argument som jag talade om här i mitt senaste inlägg, nämligen att försörjningsberedskapsskälet motiverar att vederbörande under längre tid än vad eljest blir fallet skulle få ägna sig åt detta. Man kan alltså få fiska två månader längre det år man gör värnplikten - om det skulle bli en differentiering. Kerstin Ekman menar således att det är ett gott skäl. Men det har inte med utbildningen att göra. Motivet för kortare värnpliktsutbildning skulle vara att göra folkhushållet en tjänst. På samma sätt förhåller det sig naturligtvis med jordbruket. Hans Lindblad håller återigen fram tanken att man kan differentiera, inte bara i nuvarande utsträckning. Vi har förvisso redan åtskilliga differentieringar — jag tänker då på utbildningstidens längd för gruppbefäl etc. Hans Lindblad vill dessutom förkorta själva grundutbildningen för vissa som har viss erfarenhet. Nu anför han även som ett skäl det faktum att man har varit på landbacken. Men snälla nån, hur ser det sedan ut i de förband som skall samövas? O.K., vi klarar kanske krigsorganisationen, eftersom de värnpliktiga redan är uttagna. Men hur blir det med de övningar som skall iscensättas med fredsförbanden, om man har några som skall tjänstgöra låt oss säga 4,5 eller 6 månader och andra som skall tjänstgöra 7,5 månader? Under det sista skedet har man ju de stora övningarna. Skall man ha en dubbel eller tredubbel planläggning för detta, och skall man ta hänsyn till vad den värnpliktige kan just när han tas ut till värnpliktstjänsten, då blir det ytterst besvärligt. Jag tror att det kommer att kosta mera pengar, Hans Lindblad. Och framför allt kommer det att behövas större staber — något som vi ju inte precis är ute efter. Hans Lindblad vill också ta kockarna som ett exempel i sammanhanget. Det är faktiskt på det viset att kockar behövs på fredsförbanden. Vi skall nog vara rädda om dem och se till att också de får tjänstgöra i den utsträckning som krävs och som dessutom innebär rättvisa. Vi skall vara väldigt noga med det, så att vi inte skapar ett orättvist system. Men låt oss, herr talman, nu ta fasta på den öppning som utskottet har anvisat genom hänvisning till marinchefens yttrande.

Herr talman! Det är många skäl som i dag talar för en översyn av jordbrukspolitiken i en ny jordbruksutredning. Inte sedan 1930-talet har svenskt jordbruk drabbats av sådana ekonomiska problem som i dag. Under 1970-talet nyetablerade jordbrukare brottas på grund av den senaste tidens snabba inflationsutveckling och de skyhöga räntorna med stora svårigheter. Ingen har i dag möjlighet att etablera sig som jordbrukare om han eller hon inte har tillgång till ett mycket stort eget kapital. Problemen blir allt större i takt med den borgerliga regeringens misslyckanden inom den ekonomiska politiken. Konsumenterna drabbas samtidigt av den kraftigaste ökningen av livsmedelspriserna i modern tid. I takt med den här utvecklingen blir de överskott som uppstår med nuvarande inriktning av jordbrukspolitiken alltmer besvärande. Överskotten kan endast avsättas på världsmarknaden till underpriser. 1980-1981 beräknas kostnaderna för export och lagring av dessa överskott uppgå till 1 miljard kronor. Den '. k. Hjelmska utredningen har beräknat att 1985 kommer enbart kött-' och fläskexporten att överskrida en kostnad av 1 miljard kronor, vartill kommer spannmålsöverskottets kostnad på 1 2 och 2 miljarder kronor. Kostnaderna för dessa överskott och den därmed förenade exporten får i slutskedet bäras av konsumenten genom den standardgaranti som lämnats jordbrukarna. Det problem som växer fram är att kostnadsökningarna är så snabba, samtidigt som konsumtionen stagnerar och minskar, att inte ens prisgarantin blir en slutlig garanti för jordbrukarnas standard. Reglerna för vår jordbrukspolitik bygger på förutsättningen av en bevarad och ökande standard hos konsumenterna, inte som i dag en stagnerande och sjunkande reallönenivå. I den allmänna debatten krävs begränsningar i användningen av kemiska medel i jordbruket. Sådana begränsningar kräver omläggningar av jordbruksproduktionen som förstärker överskottsproblemen på animaliesidan. Utredningar har vidare visat att sårbarheten för svenskt jordbruk ökat kraftigt vid ett avspärrningsläge till följd av ett större beroende av importerade produktionsmedel. I nuvarande läge är det inte klarlagt på vilket sätt denna sårbarhet kan minskas och vilka konsekvenser det får för jordbruksproduktionens storlek och eventuella överskott. T allt större utsträckning ifrågasätts vår nuvarande livsmedelsförsörjning. Centraliseringen av mjölkproduktionen och delar av slakten har drivits långt. Det har haft klart positiva effekter på rationalisering och kostnadsutveckling. Men samtidigt har detta och övrig livsmedelsindustris utveckling lett till att svensk livsmedelsförsörjning blivit beroende av produktionen i några få stora enheter där transporterna ökat kraftigt samtidigt som kvaliteten och variationen i livsmedelssortimentet begränsats. Vi har också behov av att i en allmän balansbrist i vår utrikeshandel förbättra våra möjligheter till export och att konkurrera med importen på livsmedelssidan. De borgerliga regeringarna har successivt skärpt tonläget i jordbruksdebatten. År 1977 avvisades en enhällig jordbruksutrednings förslag om mål för jordbrukspolitiken och en utredning om förstärkning av konsumentinflytandet. Företagarintressena stärktes på bekostnad av konsumentintresset. Nu avvisas tankarna på en ny jordbruksutredning, och i stället hänvisas till de ställningstaganden om förändringar i jordbrukspolitiken som kommer att göras inom kanslihusets slutna dörrar. Därmed bryts den tradition som vi har haft i svensk jordbrukspolitik, nämligen att jordbrukspolitiken skall utformas i breda överläggningar mellan politiska partier, företagare och konsumenter. Den valda vägen riskerar att medföra konfrontation. Det märkliga är, att i spetsen för denna utveckling går den centerpartistiske jordbruksministern! För oss socialdemokrater är det självklart att vi måste finna lösningar och forma en jordbrukspolitik som ger konsumenterna så låga livsmedelspriser som möjligt samtidigt som jordbrukarna får en levnadsstandard som är likvärdig med jämförbara grupper. Denna jordbrukspolitik måste utformas i ett brett utredningsarbete, som beaktar de speciella problem som i dag råder. Den viktigaste uppgiften är att anpassa jordbrukspolitiken till de förändringar som vårt lands ekonomiska läge framtvingar. Vi kräver därför en ny jordbruksutredning. Det är ett krav som stöds av löntagarorganisationerna i vårt land. Denna utredning bör få till uppgift att även se på livsmedelsförsörjningen i stort. I denna utredning blir en av de viktigaste frågorna att bedöma överskottsproblematiken. Vid en sådan bedömning är det långt ifrån säkert att man kommer fram till att överskottsproblemen kan mötas enbart med användning av olika prismekanismer. Förhållandena för svenskt jordbruk varierar kraftigt — från den svåra situationen för en nyetablerad norrländsk småjordbrukare till den relativt skyddade situation som har uppnåtts av en sedan länge väletablerad lantbrukare på Söderslätt. Vi kan därför komma att behöva någon form av etableringskontroll, för att med denna som hjälp genomföra den planerade hushållning inom jordbruket som behövs vid den förändring av jordbrukspolitiken som nu är nödvändig. En utredning om etableringskontroll bör vara förutsättningslös. Förslag om etableringskontroll har f. ö. under senare år också aktualiserats inom andra näringsgrenar, som ett medel för att komma till rätta med de avarter som en fri marknad ger. Problemen inom jordbruket har olika angelägenhetsgrad. Några, särskilt de som gäller nyetableringsfrågorna och överskotten, kräver snara åtgärder. Det är därför rimligt att en ny jordbruksutredning behandlar vissa frågor med förtur framför andra.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

Herr talman! Åke Wictorsson tar, med anledning av dessa motioner, tillfället i akt att slå an tonen till en omfattande jordbrukspolitisk debatt. Jag ärinte riktigt säker på att detta egentligen är inprogrammerat i riksdagen just nu. Jag är inte heller riktigt säker på att tillräckligt diskussionsunderlag f. n. föreligger för en sådan debatt. Jag vill därför, herr talman, inskränka mig till att bemöta en del av de grövsta överdrifter som Åke Wictorsson här använde sig av i sin argumentation för en ny jordbruksutredning. Egentligen skulle man välkomna denna rörande omtanke om jordbrukets bekymmer. Och det skulle kunna vara roligt att notera denna inställning. Det finns dock en liten malört i bägaren, när man har i mycket färskt minne hur hårt Åke Wictorsson och hans parti kämpade mot inkomstmålet i principerna för nu gällande jordbrukspolitik. Med hänsyn till den hårda kampen, när man inte ville skriva in jordbrukarnas självklara rätt till en ekonomisk och social standard som är likvärdig med jämförbara gruppers, så prutar man litet på förväntningarna i den omtanke som Åke Wictorsson här uttrycker för jordbrukets del. Beträffande de skyhöga matkostnaderna, som Åke Wictorsson talar om, skall jag inte använda några värderingar i det sammanhanget. Det kan hända att många människor tycker att det är mycket dyrt att leva, även när det gäller en rad andra kostnader för uppehället än matkostnader. Men den faktiska siffran, Åke Wictorsson, är att man i dag i Sverige använder 20 96 av disponibel inkomst för att köpa mat. Det gäller alltsammans, även öl, läskedrycker och importerad mat. Siffran — jag säger inte om den är hög eller låg — för 1971 var 26 26. Jag tycker att det är rätt viktigt att komma ihåg dessa faktiska förhållanden, när man tar i med värderingar och överdrifter. Jag vet inte om detta är rätt tillfälle att diskutera huruvida jordbruket skall utredas eller inte. Jag vill dock säga att det är mycket möjligt att det kommer att utredas. Och det är helt klart att ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre, så det kanske kommer en sådan utredning. I vilket fall som helst är det en fråga på lång sikt, och vad som är viktigt nu är att se till att nuvarande riktlinjer börjar fungera. Detta är ett önskemål som uttrycks från de berörda parterna, och t.ex. LRF har ställt upp på det. Och det som nu skall ske i utredningen gäller frågor på ganska lång sikt. Den fråga vi i dag diskuterar och som gäller etableringskontroll är högaktuell och kan inte lösas i en eventuellt kommande jordbruksutredning. Reservanterna skriver: ”-—-- när en ny jordbrukspolitisk utredning kommer till stånd.” Det hade varit riktigare att skriva ”om”, men jag accepterar ordet ”när”. Jag vill också bemöta det underliga resonemang som Åke Wictorsson för om att jordbruksministern nu skall börja handlägga frågorna bakom stängda dörrar. Jag vill säga till Åke Wictorsson att de dörrarna är öppna. Det är ingen nytta med att Åke Wictorsson här försöker slå in de redan öppna dörrarna. Det har inte skett någon ändring i förhandlingsomgången. Det är inte någon som har förespråkat förändrade förhållanden i fråga om de öppna överläggningar som sker mellan jordbruksnämnden och jordbrukets förhandlingsdelegation. Jag har inte sett några sådana tecken. Däremot är det klart att man hela tiden kan förbättra och få gällande system att fungera bättre och bättre. Ett sådant exempel är det gamla centerkravet om att få till stånd en viss styrning av animalieproduktionen. Vi såg redan 1976-1977 väldigt tydligt att det var nödvändigt, om de jordbrukspolitiska riktlinjerna när det gäller produktionsmålsättningen skulle fungera, att också ha ett instrument för att på något sätt kunna styra animalieproduktionen. Det räckte inte med den kreditfinansiering som staten gör i de sammanhangen. Det sker inhopp från andra håll, och andra pengar satsas, och så tappar man greppet om den politiska inriktningen. Vi lyckades emellertid inte heller få våra kamrater som var i regeringsställning vid det tillfället att förstå detta krav på etableringskontroll. Vi har ändå fortsatt att driva detta krav. Vi har gjort det i olika former, i partimotioner och gruppmotioner. Eftersom vi har fått så litet förståelse, hålls nu detta krav vid liv i ett par enskilda motioner. Nu har emellertid socialdemokraterna funnit det lämpligt att börja intressera sig för etableringskontroll. Men man villkorar kravet hårt genom att kräva att etableringskontrollen skall knytas till en ny jordbruksutredning. Det kan vi inte gå med på, eftersom en etableringskontroll behövs så gott som omedelbart. Liksom Åke Wictorsson vill jag på den punkten bara hänvisa till den utredning som just gjorts av professor Hjelm och hans medarbetare, generaldirektörerna Lindström och Widén som skriver: ”Enligt kommitténs mening kan en tidsbegränsad etableringskontroll tänkas för den tid som en produktionsanpassning kräver vid en besvärande överskottssituation.” Den överskottssituationen har Åke Wictorsson redan beskrivit. Den är inte riktigt så våldsam som han uttrycker det, men den är vid handen, och det är alltså nu en etableringskontroll bör sättas in.

Jag tycker att detta gäller alltjämt. Att genom ett riksdagsbeslut begrava frågan om etableringskontroll i en långsiktig utredning är fel tänkt. Det är nu etableringskontrollen behövs, och jag hoppas att regeringen tar fasta på det förslag som lagts fram i den Hjelmska utredningen och att det efter överläggningar i vanlig ordning och med öppna dörrar blir möjligt att vidta de åtgärder som behövs. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Först till den debatt om inkomstmålet som Einar Larsson vill föra. Från socialdemokratiskt håll har vi inte på något sätt menat annat än att jordbrukarna skall ha inkomster som är likvärdiga dem som andra grupper i samhället har. Vad vi har protesterat och fortfarande protesterar emot är att detta skall vara huvudmålet för jordbrukspolitiken. Enligt vår uppfattning skall huvudmålet vara dels att tillförsäkra konsumenterna livsmedel till rimliga priser, dels också att garantera jordbrukarnas standard i förhållande till andra grupper. Därmed hoppas jag att vi kan föra bort den debatten från dagens diskussion. Einar Larsson säger att den faktiska siffran för hushållens matinköp ligger på 20 26 av inkomsten. Men, Einar Larsson, vi vet att matpriserna kommer att stiga med mellan 40 och 50 96 på en relativt kort tid. Nu frågar jag Einar Larsson: Är inte detta en stor och snabb kostnadsstegring på livsmedelsområdet? När har vi tidigare haft en lika snabb stegring av livsmedelspriserna? Einar Larsson avvisar vårt krav på att etableringskontrollen skall utredas i en ny jordbruksutredning med att säga att det här ärendet brådskar. Vi har så bråttom att vi inte hinner vänta på en ny jordbruksutredning, säger han. Vad har då de centerpartistiska ledamöterna gjort i jordbruksutskottets betänkande? Jo, man har avstyrkt kravet på en etableringskontroll. Mer bråttom hade man alltså inte än att man snabbt och effektivt avfärdade det här kravet för all framtid. Mot den bakgrunden framstår vårt krav på en jordbruksutredning som något som skulle innebära en mycket snabb handläggning av frågan.

Jag tror det är fåfängt att försöka att gå vägen förbi en jordbruksutredning. Det är snabbare och riktigare från alla synpunkter, kanske framför allt från jordbrukets synpunkt, att man så snart som möjligt verkligen bearbetar problemen i en utredning. Vi har från socialdemokratiskt håll räckt ut en hand i den här frågan. Det har bryskt avvisats av den borgerliga majoriteten, men jag tillåter mig att undra om man ändå inte från majoritetens sida — kanske gäller detta framför allt de centerpartistiska ledamöterna — får orsak att ta frågan till förnyad prövning.

Herr talman! Låt mig än en gång säga till Åke Wictorsson att jag tror och hoppas att effektuerandet av förslaget om etableringskontroll kommer mycket snart och att det kommer långt innan Åke Wictorssons dröm om en ny jordbruksutredning har gått i uppfyllelse. Åke Wictorsson slår väldigt snabbt fast att bara han får en utredning, så skall han dels ge bättre inkomster åt jordbrukarna, dels skaffa billigare mat till konsumenterna. Det är en underbar krumelur i den kullerbyttan. Sedan säger Åke Wictorsson att han helst inte vill diskutera detta mer. Jag förstår mycket väl att han inte vill diskutera detta. Men jag kunde spela ut till Åke Wictorsson någonting som snabbt kunde lösa en hel del av detta. Jag tror inte heller att det går att pressa upp konsumentpriserna så högt att man får både en förräntning av kapital och en lön för arbetet i jordbruket särskilt snart, även om det är självklara krav i andra näringar. Jag tror att man rätt snart måste ta tag i en del av de frågor som finns i Hjelms utredning. BI. a. tror jag att man får inrätta ett särskilt finansinstitut dels för nyetablering av jordbruk, dels kanske också för sanering, ett finansinstitut som kanske administreras direkt under riksbanken, eftersom kreditgarantierna inte kan knytas till vanlig bankränta. De möjligheter till statlig kreditgaranti som nu finns ligger i närheten av diskontot — endast 1 eller 2 20 däröver. Det är ingenting som hjälper i den krissituation som Åke Wictorsson själv så målande har beskrivit. Det finansinstitutet skall inte kosta särskilt mycket pengar. Det rör sig inte om mer än kanske 100 milj.kr. om året. På det sättet kan man klara finansieringen för de sämst ställda jordbrukarna. De har inte tid att vänta på någon omfattande och långsiktig utredning. Jag säger än en gång att jag inte är helt främmande för att en sådan utredning kanske måste komma någon gång. Men liksom socialdemokraternas intresse för etableringskontroll kommer också den att komma för sent. Åke Wictorsson frågar direkt vad jag tycker om de prisstegringar som kommer att ske vid årsskiftet. Jag tycker inte om värderingar som ”mycket”, ”litet”, ”lågt”, ”för sent” och ”för tidigt” som Åke Wictorsson håller på med. Jag tycker, herr talman, att man bör ta exakta siffror. Siffran 20 90 kommer efter årsskiftet att stiga till 21,5 70. Det är 3,5 90 lägre som troll som metod för styrning av animalieproduktionens utbyggnad konsumenten behöver i disponibel inkomst än han behövde på den gamla lyckliga Wictorssonska socialdemokratiska tiden 1971 och fram till 1976. Vi har inte avstyrkt etableringskontrollkravet i dag. Vi har gjort det med den uppläsning jag tidigare gjorde, som Åke Wictorsson tydligen inte lyssnade till. Vi skriver att vi ger fullmakt åt regeringen att klara av detta när det behövs. Den fullmakten kvarstår och är högaktuell med Hjelms utredning.
Herr talman! Jag tycker att Einar Larsson med en viss försiktighet skall tala om krumelurer med hänsyn till den krumelur som de centerpartistiska ledamöterna i jordbruksutskottet har gjort när man avstyrkt de här motionskraven från centerpartister om etableringskontroll, därför att han helt plötsligt upptäckte att socialdemokraterna kunde tänka sig en sådan diskussion under förutsättning att den sker i ett större sammanhang. Jag upplever det inte som en krumelur att vi har som målsättning för jordbrukspolitiken att vi skall ha bra livsmedel till rimliga kostnader och samtidigt tillförsäkra jordbrukarna en rimlig levnadsstandard. Det är i själva verket den målsättning vi haft för jordbrukspolitiken under de senaste decennierna — ända fram till att den borgerliga trepartiregeringen år 1976 ändrade den. Einar Larsson vill ha det så här: Vi skall ta snabba tag — här kommer ett särskilt finansinstitut. Vi skall ta snabba tag med att bryta ut och åstadkomma en tillfällig etableringskontroll. Men vad vi skall akta oss noga för är att sätta in de här åtgärderna i det sammanhang där de hör hemma, nämligen i en översyn av jordbrukspolitiken, för då tar det hela plötsligt väldigt lång tid.

Jag tror att det annars är en påtaglig risk att man kastar ut barnet med badvattnet i den debatt som snabbt följer. Allra sist, Einar Larsson: En prisstegring på 40 90 — är det mycket eller litet? Jag tycker att man kan svara rätt snabbt på frågan om det verkligen är en snabb stegring av livsmedelspriserna eller inte. Ser jag på de totala utgifterna för hushållen i ett läge då reallönerna sjunker, upplever jag att en enprocentig ökning av kostnaden för livsmedelsförsörjningen är en utomordentligt allvarlig fråga, som det finns all anledning för oss att uppmärksamma, för att i den mån det går åstadkomma förbättringar, med de möjligheter som står till buds. Men, Einar Larsson: Är 40 96 mycket eller litet i fråga om prisstegring?

Herr talman! Det som är allvarligt i Åke Wictorssons allvarliga fråga är att han försöker insinuera att det är jordbruket som skulle förorsaka den stora kostnadsstegringen. Om Åke Wictorsson tycker att det har blivit väldigt mycket för de anställda i distribution, hantering och förädling, för transportarbetare, slakteriarbetare och handelsanställda och för KF:s handelsmarginaler, då skulle jag också kunna hålla med om att 40 90 i höjning är väldigt mycket. Men det faktiska resultatet sammanlagt — det är vad jag sagt — är att svensken av sin disponibla inkomst använder 3,5 90 mindre än i början av 1970. Jag tycker det är viktigt att slå fast detta. Det är möjligt att det blivit så dyrt med stereoapparater, bilar, video och allt sådant att man inte riktigt har råd att köpa mat — jag förstår att många tycker att det är dyrt ur den synvinkeln. Men jag lämnar bara faktiska siffror och kommer inte så mycket med tyckanden. Beträffande en etableringskontroll och andra viktiga åtgärder som måste komma snabbt vill jag säga att det inte går att begrava dem i en långsiktig utredning. Jag tror visst, Åke Wictorsson, att vi måste sätta oss ner i framtiden och tillsammans staka ut långsiktiga målsättningar. Men den vi har nu är inte särskilt gammal. Jag vet att Åke Wictorsson har invändningar mot inkomstmålet och vill ändra det, men låt oss försöka få det att fungera innan vi dömer ut det.
Herr talman! Helt kort beträffande att jag skulle insinuera någonting om jordbrukets andel av de totala livsmedelskostnaderna: Jag vill hänvisa Einar Larsson till den socialdemokratiska reservationen. Där står det klart uttryckt att vi menar att en ny jordbruksutredning skall se på hela fältet när det gäller livsmedelsförsörjningen och livsmedelspolitiken. Man skall alltså beakta dessa förhållanden, ta upp dem, belysa dem och försöka komma med förslag till åtgärder i en kommande jordbruksutredning. Det är för mig den bästa garantin för att det inte föreligger någon form av insinuation. Att hänvisa till detta var ett debattekniskt knep från Einar Larssons sida för att försöka komma ifrån frågan.

Herr talman! De som har lyssnat på den här debatten, alternativt de som kanske skall läsa protokollet från den här debatten, förvånar sig möjligen över att såväl reservanternas talesman, Åke Wictorsson, som utskottets talesman, utskottets ordförande Einar Larsson, båda har uttryckt intresse för etableringskontroll i jordbruket. Då framstår det som naturligt att peka på det förhållandet att det fanns en majoritet i utskottet som yrkade avslag på motionen om etableringskontroll. För att inget missförstånd skall råda, var det fler — 8 mot 7 — i utskottet som avstyrkte motionen. För den skull skall vi nog hålla i minnet att utskottets uppfattning är fullkomligt klar. De regler beträffande differentierade pristillägg som var ett av elementen i 1977 års jordbruksöverenskommelse tog form och fick så småningom, två år senare, den utformning de nu har. Utskottet har den meningen att sådana brister beträffande detta system inte har framkommit att vi måste ändra på det nu.

För den skull kan det väl hända att frågan om hur man skall komma till rätta med problemet med överetablering mycket väl kan finnas med i en ny jordbruksutredning när den så småningom kommer. Men beträffande den senare har vi inom moderata samlingspartiet den bestämda uppfattningen att det just inte är någonting som trycker på för att få den frågan löst snart. Vi tror att det kan dröja ett och annat år utan någon som helst nackdel.

Herr talman! Får jag bara bestyrka det som Arne Andersson i Ljung antyder. Vi har för centerns del varit ensamma om att kämpa för denna tanke. Vi trodde att man måste ha detta instrument i sin arsenal för att kunna styra animalieproduktionen. Det är att beklaga att vi inte kunde få det i mitten av 1970-talet, för då hade vi sluppit den situation vi har nu. Nu har Lennart Hjelm och hans kamrater föreslagit att detta relativt snabbt skall kunna sättas in. Då säger vi att det är bra, men det kommer litet sent. Skulle det grävas ner i en större utredning blir det för sent. Detta får också vägas in i en sådan kamp för framtiden. För att inga missförstånd skall kvarstå vill jag ändå än en gång läsa vad utskottsmajoriteten har beslutat. Vi hänvisar till den tidigare hanteringen av denna fråga, då vi förutsatte ”att regeringen och övriga berörda samhällsorgan med uppmärksamhet följde frågan och, om så visade sig erforderligt, lade fram förslag till de ytterligare åtgärder som kunde befinnas motiverade för att styrningen av produktionsutvecklingen skulle få åsyftad effekt”. Det tycker jag ger en helt klar fullmakt, en accept, till regeringen att exempelvis på grundval av Hjelms rapport, om man så finner erforderligt, använda detta instrument.

Herr talman! Hållbara avgassystem kan bespara bilägarna i vårt land utgifter på över 500 milj.kr. Konsumentverket och motororganisationerna har i över tio års tid försökt förmå bilindustrin att utrusta bilarna med hållbara avgassystem. Det är verkligen på tiden nu att något händer. Detta är anledningen till Rune Torwalds och min motion om garanti för avgassystem. Redan 1976 konstaterade konsumentverket att 60 22 av bilägarna årligen reparerade eller bytte bilens avgassystem. I genomsnitt höll ett avgassystem i ett år och åtta månader. Man ansåg också att det från energisynpunkt vore önskvärt med en ökad livslängd på avgassystem och konstaterade att det fanns bra rostfria system som uppfyllde ställda krav. Säkerligen med förhoppning om att uppnå goda resultat började verket överläggningar med vissa större billeverantörer. Det måste därför vara med sorg som konsumentverket 1980 kunde konstatera att 64 90 av bilägarna årligen bytte avgassystem och att livslängden alltså var ännu mindre på systemen än den var 1976. I samband med att dessa resultat redovisades konstaterade konsumentverket att nio av tio bilägare gärna såg att fabriksnya bilar utrustades med korrosionsbeständiga avgassystem, även om det skulle medföra en viss prisökning på de nya bilarna. Detta borde ha resulterat i att konsumentverket tillstyrkt Rune Torwalds och min motion, men så är tyvärr inte fallet. Det skall i stället inledas nya förhandlingar. Man kan ju tala om tilltro till sin förmåga trots föregående misslyckande. Yttrandet från Motorbranschens riksförbund, som finns redovisat i handlingarna, förbigår jag med tystnad. Det är generande att sådana åsikter framförs. Utskottet har också helt avvisat förbundets synpunkter. Motormännens riksförbund, som är det enda som tydligen talar för den enskilde bilägaren, orkar tyvärr inte ända fram. Det gör inte utskottet heller. Det är beklagligt för bilägarna i vårt land. En ljusning kan dock spåras. Visserligen hänvisar utskottet först till den förhoppning det tidigare haft, att konsumentverkets ansträngningar skulle bli framgångsrika. Nu kan vi konstatera att den förhoppningen ännu inte infriats. Däremot har all debatt och all uppmärksamhet som bl.a. konsumentverkets senaste rapport vållat varit bra. Det finns därför en del som tyder på att de gångna årens ansträngningar kan leda till en lösning. Vi motionärer ser det som meningslöst att i dag yrka bifall till motionen mot ett enigt utskott, men vi kommer att följa frågan och återkommer om inget händer. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Fru talman! Debatten om rostfria avgassystem är ju inte ny. Den har pågått under ett stort antal år, och den har varit ganska ensidig till sin inriktning. Jag respekterar och tycker det är positivt att Kerstin Ekman vill ta till vara konsumenternas intresse. Det kan ibland innebära att vi får lov att ha lagstiftning. Oftast innebär det trots allt någon form av fri konkurrens, men framför allt ett fritt konsumtionsval. I motionen talas det om att rostfria avgassystem skulle kunna hålla i 12-15 år. Det är nog riktigt om man bara tänker på rostskadorna och uteslutande anser att bilen körs på ett visst sätt, nämligen ganska långa sträckor. Problemet med rostfria avgassystem är att de inte är något slags frälsningssystem när det gäller att klara avgassystemen i svenska bilar. Ett rostfritt avgassystem blir sprödare, stelare och betydligt lättare att göra mekanisk åverkan på, och det vibrerar också sönder lättare än övriga avgassystem som förekommer på marknaden. Det har skett vissa förbättringar i avgassystemen. Man har övergått från s.k. svartplåtsystem till aluminerade system. Man kommer inom kort att sluta använda svetsade system och övergå till system där man bockar ihop plåten för att på så sätt ytterligare öka livslängden. Hittills har det varit så att alumineringen skadas när man svetsat ihop systemen. Vidare har de svenska körvanorna ändrats under senare år på grund av höjda bensinpriser, så att man kör kortare sträckor. Detta är väsentligt mycket mer påfrestande för avgassystemen. Näringsutskottet är enhälligt. Man har ånyo velat undvika att få nya svenska särbestämmelser, som i många fall har uppfattats som handelshinder. Vi menar att rostfria avgassystem kan vara en framkomlig väg, men man får inte hänga upp utvecklingen på enbart den typen av avgassystem. Det finns mycket som talar för att bättre avgassystem i framtiden kanske inte kommer att vara av rostfri plåt. Motionärens krav på en tioårsgaranti lagstiftningsvägen betraktar jag som fullständigt orealistiskt. Man kan inte lämna garanti på endast en komponent i en bil, samtidigt som man inte lämnar någon tioårsgaranti på däck, motor eller kaross. En enda komponent skall hålla oavsett skötsel, körteknik och användande av bilen. Det finns lösningar på Kerstin Ekmans problem som jag tror kommer inom ett par år. Det innebär i så fall nya typbesiktningsbestämmelser för Sverige, vilka då ansluts till de bestämmelser som man håller på att anta inom den europeiska gemenskapen. Det innebär ett kund-order-system på fabrikerna. På fabriken kan man direkt montera på olika tillvalskomponenter som konsumenten vill ha på sin bil. Det är då lätt att ha ett rostfritt avgassystem som ett frivilligt tillval för de bilkonsumenter som så önskar. Det nya typbesiktningssystemet är nödvändigt för att man i Sverige skall kunna klara ett sådant kund-order-system. Annars skulle man få en otroligt stor byråkrati vid typbesiktning av bilar. Förmodligen skulle man bara för rostfritt avgassystem som extra tillval vara tvungen typbesiktiga bilar med kanske två, tre eller fem dörrar, med eller utan elektriska backspeglar, med olika motoralternativ, med automatisk växellåda och utan automatisk växellåda osv. Det är inte ett realistiskt system. Jag tror alltså att Kerstin Ekmans problem kommer att lösas genom en förändring av typbesiktningsbestämmelserna i Sverige. Med detta vill jag yrka bifall till hemställan i dess helhet i näringsutskottets betänkande.

Fru talman! Nu är det faktiskt inte bara mitt problem — det är ett problem för alla bilägare i Sverige. Vi får extra kostnader, och det är för att motverka detta som vi har väckt vår motion. Jag vill bara ta upp något av vad Per Westerberg yttrade. Det sades att man skulle få bättre resultat med de nya system som redan finns. Det var ju vad konsumentverket hoppades på, men det har alltså inte blivit fallet. Omsättningen är nu snabbare när det gäller avgassystem. Att ha en garantitid för allting vore naturligtvis bra, men det är ju avgassystemen som är den stora förbrukningsartikeln. När det gäller de nya rostfria avgassystemen anför ju konsumentverket i sitt yttrande till näringsutskottet bl.a. att de tidigare problemen nu har lösts, varför man anser att systemen kan fylla sin funktion.
Fru talman! Jag vill redan från början säga att problemen med de rostfria avgassystemen absolut inte är lösta. Det finns problem när det gäller själva materialet. På grund av att materialet är stelare och sprödare finns det betydande risker för vibrationsskador och även mekanisk åverkan. Riskerna ökar mer vid rostfria avgassystem än vid system där andra material används. Jag vill säga till Kerstin Ekman att jag tycker att det är nästan patetiskt när folkpartister på nytt ropar på speciallagstiftning bara därför att man tycker att det finns problem med en enda liten sak. Detta problem går att lösa inom en ganska snar framtid, om Kerstin Ekmans partivänner är beredda att medverka till en förändring av typbesiktningsbestämmelserna. Jag vill peka på att det i dag finns nya rostfria avgassystem att köpa i Sverige för nästan alla bilmärken. Är det verkligen så, att detta är ett stort problem, finns det för varje konsument möjlighet att så fort avgassystemet går sönder byta till ett rostfritt system. Detta gör man dock i mycket liten skala, om än ökande. De aluminerade systemen har givit väsentligt bättre resultat än systemen med svartplåt. Men ändrade körvanor, där den svenske bilisten tenderar att köra mycket korta sträckor, ökar kondensen i avgassystemet och därmed korrosionen. Det innebär problem, och det kan delvis förklara de iakttagelser som Kerstin Ekman har gjort.

Fru talman! Jag ber att få börja med att yrka bifall till motion 389. Jag gör det därför att i näringsutskottets betänkande är tonen inte särskilt vänlig mot gummiindustrin, de sakuppgifter som lämnas är bristfälliga och den verklighetsbeskrivning man gör är tendentiös och sådan att den leder fram till slutsatser som är mindre bra för den svenska gummiindustrin. Nu är detta inget nytt. Näringsutskottet är konsekvent. I sitt betänkande 1979/80:61, som vi behandlade den 3 och 4 juni i fjol, gick man till verket ungefär på samma sätt. Utskottet upprepar sig nu. Jag skall försöka att avstå från att göra detsamma, och jag ber att få hänvisa intresserade till den debatt som vi förde i juni i fjol och till den långa rad av frågeoch interpellationsdebatter som vi har haft om gummiindustrin under de senaste fem sex åren. Jag vill emellertid gärna, trots min önskan att inte upprepa mig, foga till några kommentarer. Näringsutskottet tycks nu vilja ställa ut gummiindustrin — eller skall vi kanske säga polymerindustrin — som en väldigt liten industri. Man gör den betydelselös genom att jämföra förädlingsvärdet i denna sektor med hela industrins produktion. Det är inte ens äpplen och päron som man jämför utan lingon och vattenmeloner. Jämförelsen inte bara haltar, den visar också att näringsutskottet inte vill se gummiindustrin som den helt nödvändiga komplementindustri den är för att industrin i stort skall fungera. Utskottet säger att det under senare år har skett ett flertal omstruktureringar. Det är riktigt. Om detta kunde finnas mycket att säga, men att vara så tyst som utskottet är då man helt avstår från att kommentera det som man själv betecknar som de två största händelserna — nedläggningen av Firestone-Viskafors AB och Goodyear AB -— det är verkligen att sätta ljuset under skäppan. Näringsutskottet är ändå ett näringsutskott, och mot den bakgrunden hade det t.ex. varit mycket intressant att få en kommentar till varför den sysselsättningseffekt som köparen av Firestone-Viskafors ställt i utsikt har uteblivit. I tidigare debatter har jag redovisat min syn på detta, och jag ser ingen anledning att ändra min uppfattning att statsmakternas passiva medverkan till denna affär inte är till fördel för svensk gummiindustri. När sedan näringsutskottet noterar att i Boråsenheten har man regummeringsverksamhet och en viss tillverkning av personbilsdäck, är man föga aktuell. Tillverkningen är i dag 600-700 däck per dygn och en ökning är planerad till 2000. Regummeringen är betydligt mindre. Men hade man utgått från dessa fakta, hade en del slutsatser i betänkandet måst överges, och det är kanske viktigare att stå fast vid dessa. När det gäller Trelleborg AB säger utskottet att produktområdet nästan uteslutande är industrigummi. Det är också en tendentiös redovisning av fakta — i vilken avsikt förstår jag inte. Men verkligheten är den, med utgångspunkt i 1980 års omsättning, att industrigummi svarade för 76 70 och däck för 13 26. Däcks 13 9 låter inte så mycket men är i kronor 162 miljoner. Bara det är en efter svenska förhållanden inte så liten gummiindustri. Industriverkets utredning är nu avslutad. Därmed är också det halmstrå borta som utskottet tidigare hängt upp ett uppskjutande på. I stället tar man till en annan klassisk variant: man förutsätter att regeringen inom en nära framtid noga överväger behovet av eventuella statliga insatser inom den svenska gummiindustrin. Detta låter i och för sig bra, men det goda förtas av att utskottet fortsätter med att säga att i detta sammanhang bör möjligheterna att bedriva en inhemsk tillverkning av lastbilsdäck uppmärksammas. Så har då utskottet reducerat den svenska gummiindustrins vara eller inte vara till att gälla en fråga om vi skall ha möjlighet att bedriva tillverkning av lastbilsdäck eller inte. Verkligheten måste vara en annan. Verkligheten måste också bli en annan, därför att det från departementet har hörts signaler om att det där inte pågår något arbete med anledning av att gummiindustriutredningen avslutats. Man överväger ingenting. För gummiindustrin är detta i och för sig inget nytt. Så det goda som utskottet kanske tycker sig ha kommit fram till är redan borta, lika borta som tunga delar av den svenska gummiindustrin. Skall resterna inte försvinna de också, så måste staten agera. Utskottet är passivt. Motionen pekar på en väg, en väg som är klart bättre än utskottets. Jag ber därför, fru talman, att få yrka bifall till motionen. Jag gör det inte minst därför att gummiindustriutredningens slutrapport inte har remitterats. Varför det inte har skett — det räknar jag med att utskottets talesman kommer att reda ut i den kommande debatten.

Fru talman! Den motion som Per Olof Håkansson nu har talat om är praktiskt taget likalydande med den motion som han tillsammans med några partikamrater väckte ett år tidigare. Den motionen avslogs, som han själv nämnde, av kammaren våren 1980 på förslag av ett enhälligt näringsutskott. Jag vill poängtera att näringsutskottet även beträffande den upprepade motionen i år är enhälligt. Den kritik som Per Olof Håkansson riktar mot utskottet drabbar sålunda hans egna partikamrater i utskottet i samma utsträckning som utskottets övriga ledamöter. Jag kunde därför med hänvisning till vad utskottet har skrivit i sitt betänkande nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan. Men jag skall försöka kommentera några av de synpunkter som Per Olof Håkansson framförde och om möjligt lämna svar på någon fråga. Han beskyller utskottet för att göra en tendentiös beskrivning av verkligheten, bl.a. därför att utskottet sagt att Trelleborg huvudsakligen sysslade med industrigummi. Han ansåg att vi borde ha påpekat att man även sysslade med däck till 13 96. Jag tycker att det är en mycket liten detalj i sammanhanget. Per Olof Håkansson påpekar också att man nu gör fler däck i Borås än vad som framgår av utskottets beskrivning. Det är väl ingenting att vara ledsen över, det är väl bara bra. Utskottet gör naturligtvis inte några särskilda utredningar om dagsläget, utan man grundar sitt ställningstagande på de rapporter som man får, i det här fallet industriverkets rapporter. Och om utvecklingen har varit till det bättre beträffande däckstillverkningen i Borås har vi väl alla anledning att vara glada över det. Per Olof Håkansson sade också att utskottet reducerat gummiindustrins vara eller icke vara till en enkel fråga om möjligheten att framställa lastbilsdäck. Så är ju alls inte fallet. Det är enkelt att läsa slutklämmen i utskottets betänkande; då ser man att detta inte stämmer med verkligheten. Utskottet framhåller nämligen betydelsen av att ”samhället noga följer utvecklingen inom gummiindustrin” och förutsätter att regeringen ”noga överväger behovet av eventuella statliga insatser”. Att lastbilsdäcken särskilt framhålls beror på att överstyrelsen för ekonomiskt försvar speciellt har nämnt den sidan och förklarat att man senare kommer med en särskild plan beträffande alla typer av gummidäck. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Vi motionärer vill två saker. I den första att-satsen begär vi ett ökat statligt engagemang i gummiindustrin. Det har, såvitt jag kan se, utskottet inte alls behandlat. Vad man har behandlat är den andra att-satsen, där vi tar upp frågan om ett program för den svenska gummiindustrin. På den punkten måste utskottet bestämma linje i argumentationen. Om man står fast vid det man säger, att gummiindustriutredningen har ett värde, måste jag notera det faktum att den inte har remitterats. Den betyder alltså ingenting i departementet. Från riksdagens upplysningstjänst har jag fått en skriftlig dokumentation som lyder så här: Industridepartementets branschenhet, som mottagit rapporten, har ej sänt den på remiss. Anledningen sägs vara att den ej innehåller konkreta förslag som kan ligga till grund för proposition till riksdagen. Inom departementet pågår f. n. heller inget propositionsarbete i ärendet. Motsvarande signaler har jag fått också från andra håll, som alltså helt klart bekräftar att det f.n. inte pågår något propositionsarbete inom departementet. Det är mot denna bakgrund, fru talman, man skall läsa utskottets förutsättande, ett förutsättande som faller platt till marken då verkligheten är som den är. Då så stora nedskärningar har skett under bara de senaste åren inom den svenska gummiindustrin, som sannolikt kommer att bli utsatt för fortsatta omvälvningar, tar näringsutskottet på sig ett mycket stort ansvar, om det inte seriöst granskar önskemålet om ett program för denna industri. Det som sker och har skett kan i och för sig vara riktigt, men ingen vet om det stämmer med den utveckling som vi egentligen vill ha, eftersom vi saknar ett program att stämma av emot. Det är mot den bakgrunden jag har yrkat bifall till motionen.
Fru talman! Jag betvivlar inte att det är riktigt som Per Olof Håkansson säger, att det inte pågår någon propositionsskrivning i departementet. Det är väl också riktigt att utskottet inte särskilt har berört frågan om ökat statligt engagemang. Men om man läser mellan raderna kan man lätt dra den slutsatsen av utskottets avstyrkande av motionen, att det är utskottets uppfattning, på grundval av den rapport det har fått från bl.a. industriverket och överstyrelsen för ekonomiskt försvar, att det inte finns särskilda skäl att nu hos regeringen begära några ytterligare statliga insatser. Jag kan förstå om Per Olof Håkansson efter fjolårets debatt är litet besviken över att vi är i den situation där vi är i dag. Utskottets talesman i fjol uttryckte sig ju på ett sådant sätt att det kunde inge vissa förhoppningar hos motionärerna. Men att utskottet i år inte ställer sig välvilligare till motionärernas önskemål beror på det material som har kommit på bordet i form av industriverkets senaste rapport i år. I den påpekas att olika myndigheters uppfattning är att industrins situation ”inte är mer bekymmersam än situationen för övrig tillverkningsindustri samt att den inte är särskilt branschanknuten”. Jag kan beklaga rådande situation, men jag tror inte att ett bättre resultat uppnås genom att vi bifaller motionen. Den andas — och då talar jag inte å utskottets vägnar utan å mina egna — en övertro på fördelarna med statliga ingripanden. Vi har ju här i höst att behandla en lång rad framställningar om statliga kapitaltillskott till industrin — LKAB, SSAB, Ncb, varven, Svenska Petroleum och Luxor. Vi vet också att det kommer fler bakom hörnet, t.ex. ASSI och Eiser. Den som dessutom läser Statsföretags senaste delårsrapport och finner de negativa sifferredovisningarna i den tror jag inser, att det finns anledning att betvivla att bättre resultat uppnås genom ökat statligt engagemang.
Fru talman! Jag är den förste att erkänna att näringsutskottet har många viktiga och svåra frågor att handlägga. Men vad vi i dag har att diskutera och fatta beslut om gäller gummiindustrin. Jag tycker alltså att vi skall hålla oss till den fråga som står på dagordningen. Karl Björzén talade om vad som står om bl.a. gummiindustrin i industriverkets senaste rapport. Men vad har det lett till? Det vore bra om utskottet till nästa år bestämmer sig för om denna rapport har något värde eller ej. Det går inte att å ena sidan, som departementet gör, säga att den inte har något värde och å andra sidan, som utskottet försöker göra, säga att man skall göra överväganden med utgångspunkt i den. Till sist, fru talman, rekommenderar Karl Björzén mig att läsa mellan raderna, och det kan jag också göra. Men det är egentligen inte jag som skall läsa mellan raderna, utan det bör industriministern göra. Han tillhör ju dem som i några fall — jag tänker speciellt på Landskronafallet — inte ens har haft förmåga att läsa vad riksdagen har beslutat. Att då begära att jag skall läsa mellan raderna, det är att ta i.
Fru talman! Vad jag kan minnas har jag inte sagt att industriverkets rapport skulle sakna värde. Inte heller vet jag om någon myndighet har sagt så. Naturligtvis har den rapporten ett stort värde, för den beskriver ju gummibranschens situation. Rapporten visar att situationen är något annorlunda än man uppfattade den för ett och ett halvt år sedan, när det var högaktuellt att lägga ned driften vid två stora gummiindustrier. I denna kammare reses från socialdemokratiskt håll ofta krav på planer och utredningar av olika slag. Också i föreliggande motion framförs ett krav om ett program för gummiindustrin.

Fru talman! Jag tycker för det första att Karl Björzén skall stå för utskottets uppfattning och inte försöka krypa bakom en minoritet som finns i utskottet. För det andra sägs det att vi skall diskutera om industriverkets rapport har ett värde. Visst har den i sig ett värde, men dess reella värde ligger enligt min uppfattning i om den kan leda till ett resultat. Jag har dragit slutsatsen att något politiskt värde — något resultatvärde — inte ligger i rapporten, eftersom man bildligt talat har lagt den i lådan i departementet. Jag noterade med rätt stor tacksamhet att Karl Björzén talade om vad som skedde för ett och ett halvt år sedan, precis som om han menade: Hade vi då vetat vad som skulle komma att ske, hade vi i och för sig kunnat tänka oss att bifalla motionen. Men svensk gummiindustri är ju föga betjänt av att vi i dag kan konstatera faktum. När det fanns människor som försökte varna för utvecklingen ville man inte ens gå in på saken i betänkandet. I dag säger man att om vi hade gjort så och så för ett och ett halvt år sedan, hade det varit bättre. Det är svensk gummiindustri inte betjänt av.